Fru talman! Eva-Lena Jansson har frågat näringsministern om hon avser att vidta åtgärder för att riksdagen ska få ta del av samma faktaunderlag som Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande fått, samt om hon avser att återkomma till riksdagen med en redovisning innan sommaruppehållet 2008 beträffande vilka statliga bolag som genomgått samma granskning som de sex namngivna bolagen och Posten AB. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Låt mig först ge en bakgrund. I budgetpropositionen för 2007 angav regeringen att det statliga ägandet av bolag bör minska. I juni 2007 bemyndigade riksdagen regeringen att vidta åtgärder för att genomföra transaktioner avseende Telia Sonera, SBAB, Nordea, Civitas Holding som äger Vasakronan, Vin & Sprit och OMX. Regeringen anser att det vid regeringens beredning av försäljningsbeslut bör inhämtas synpunkter från en grupp personer med särskild sakkunskap. Detta är bakgrunden till att Rådet för försäljning av aktier i statligt ägda bolag inrättades. Rådet ska inför beslut om en transaktion som avser en försäljning av aktier eller på annat sätt avyttring av ett statligt ägt bolag efter begäran från bolagsansvarigt statsråd och föredragning av tjänstemän från Regeringskansliet bedöma om en i ett visst fall föreslagen avyttring, särskilt i fråga om pris och övriga villkor, innebär att avyttringen genomförs affärsmässigt och efter erforderlig analys av möjliga handlingsalternativ. Rådets yttranden utgör en del av beslutsunderlaget inför regeringens beslut i fråga om en avyttring ska genomföras och vilka villkor med mera som ska gälla. Därtill har regeringen inför beslutet om propositionen 2007 S begärt ett yttrande av rådet. Jag har inhämtat information från näringsministern om att näringsutskottet har begärt och fått ta del av handlingar i propositionsärendet. I dessa handlingar ingår handlingar från rådet. Låt mig understryka att riksdagen har en viktig roll när det gäller att granska hur regeringen hanterat det mandat som givits rörande ägandet i statliga företag. I den granskningen ingår förstås möjligheten att ta del av de beslutsunderlag som legat till grund för genomförda försäljningar. Ett exempel på hur riksdagen utövar denna kontrollmakt är konstitutionsutskottets nyligen avslutade granskning av försäljningen av aktier i Telia Sonera som regeringen genomförde i maj 2007. Regeringen avser att till riksdagen rapportera om försäljningarna i den årliga skrivelsen till riksdagen med redogörelse för de statligt ägda företagen. Regeringen kommer också att redovisa respektive försäljning i kommande budgetpropositioner. Därtill kommer regeringen att offentliggöra genomförda försäljningar i Regeringskansliets delårsrapporter för de statligt ägda företagen. Regeringen avser inte att före sommaruppehållet lämna ytterligare uppgifter till riksdagen i det avseende Eva-Lena Jansson tar upp.

Fru talman! Vid förra tillfället då jag ställde en interpellation om de här försäljningarna ställde jag den till Mats Odell, och då fick jag svar av Maud Olofsson, så det är väl rimligt att jag, nu när jag ställer frågor till Maud Olofsson får svar av Mats Odell. När det gäller frågorna om försäljningen och vilket faktaunderlag näringsutskottet har fått tycker jag att det är viktigt att påpeka att delar av de uppgifter som framgår i svaret från statsrådet Odell stämmer. I näringsutskottet har man om man har velat kunnat ta del av det material som finns när det gäller den framtida fusionen av Posten. Men riksdagens näringsutskott har inte fått ta del av övrigt material som Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande har behandlat. Dessutom förekommer det fel i Mats Odells svar. Konstitutionsutskottet har inte avslutat sin granskning av försäljningen av aktierna i Telia Sonera. Det är viktigt att påpeka. Jag hade kontakt med konstitutionsutskottet i går. Där föreligger alltså fortfarande en granskning som inte är avslutad. När jag hade debatten med Maud Olofsson om det här utförsäljningsrådet och dess agerande pekade Maud Olofsson, precis som statsrådet Odell gör, på att Rådet för försäljning av aktier i statligt ägda bolag ska granska på begäran av statsrådet. Då kan jag väl också påpeka att en av statssekreterarna som deltagit vid näringsutskottet pekar på att det egentligen inte är det som rådet är skapat för, men att man i alla fall får hantera olika typer av försäljningar. Jag tycker att det är viktigt att riksdagen faktiskt får ta del av vilka bolag som det här rådet har granskat, därför att det jag försöker peka på i min interpellation är att riksdagen har gett bemyndigande om att sälja sex bolag. Frågan om Posten är fortfarande inte avgjord, utan den kommer att debatteras och voteras om nästa vecka. Det får vi förhålla oss till. Men just när det gäller de sex bolagen har man ju nu gett bemyndigande, och då vore det väl bra om riksdagens näringsutskott och övrig riksdag kan få ta del av vad rådet har yttrat sig om. När det gäller de här andra bolagen pågår en kontinuerlig granskning. Det är väl också viktigt at riksdagen får reda på det före sommaren, för jag utgår ifrån att det i så fall kommer nya propositioner till hösten om eventuellt bemyndigande och försäljning av flera bolag. Jag har lite svårt att förstå varför inte riksdagen ska kunna ta del av uppgifterna om vilka bolag som är färdiggenomgångna av rådet. Jag skulle alltså vilja ha svar på detta: Varför detta hemlighetsmakeri? Det är väl viktigt att riksdagen kan ta del av det här. Som jag säger: De här sex andra bolagen är ju redan genomgångna. Att vi bara har fått ta del av hanteringen kring Posten, som ännu inte är avslutad, är väl bra. Det är hemligstämplat. Men det är viktigt att vi också får ta del av detta när det gäller de andra bolag som man redan har börjat arbeta med. Jag skulle vilja ha svar av statsrådet Odell: Varför får vi inte ta del av de här uppgifterna nu?
Fru talman! Min uppfattning är att riksdagen har fått de handlingar som man har bett att få. Det är mitt intryck. Att få del av handlingar inför en försäljning är en sak som är betydligt mer delikat. Men när det gäller riksdagens granskande makt har de handlingar som har begärts lämnats ut.
Fru talman! Med all respekt för att alla bolag inte har nämnts har jag faktiskt stått i den här talarstolen och efterfrågat vilka bolag som har genomgåtts och vilka bolag som den här regeringen tänker sälja förutom de här sex namngivna bolagen och nu Posten, som också ska privatiseras och börsintroduceras. Det är ju jätteviktigt att vi får reda på det. Varken Maud Olofsson eller Mats Odell vill ju faktiskt ge oss i riksdagen svar på det. Man gick ut i valrörelsen 2006 och lovade att man inte skulle sälja Vattenfall och LKAB. Det tror jag att rätt många av väljarna kommer ihåg. Men vad många inte förstod var att man skulle sälja väldigt många andra bolag. Därför är det viktigt att det ges tydliga besked här och nu. Jag har efterfrågat dem. Visserligen har jag kanske inte efterfrågat dem formellt för alla bolagen vid näringsutskottets sammanträdanden, men jag har gjort det här med ansvarig minister, näringsminister Maud Olofsson. Jag har ställt frågor också till Mats Odell om vilka fler bolag man tänker avyttra. I debatten om de här sex bolagen namngav faktiskt flera företrädare från den borgerliga sidan Vattenfall som tänkbart bolag. Svenska Spel förekom i debatten, Sveaskog har namngivits från Centerpartiet som ett bolag som man vill yttra och Hans Wallmark, som sitter här nu, har också pratat om Vasallen. Det är alltså klart att det finns flera typer av statliga bolag som är föremål för granskning från regeringens sida, och jag utgår ifrån att det också gäller det här rådet. Det är därför jag efterfrågar den informationen. Vi har också gång på gång kritiserat rådet i dess helhet, eftersom det är viktigt att veta hur det ser ut med ägandet bland dessa personer, vilka företag de är delägare i och vilka privata aktieinnehav de har. Inte heller det har ansvarig minister velat redovisa trots att ordföranden i rådet varit öppen och ärlig och berättat vad som ligger bakom. Nu visar det sig att halva rådet inte kan delta till exempel då det gäller Vasakronan; jag återkommer till den debatten senare. Det är klart att det är allvarligt om riksdagen, som är ansvarig för eventuella avyttringar och ska fatta de formella besluten, inte kan ta del av den information som ett gång på gång kritiserat och jävigt råd får ta del av. Det är anmärkningsvärt att denna regering ska vara så hemlighetsfull inför riksdagen. Jag förstår fortfarande inte statsrådets svar, fru talman.
Fru talman! Eva-Lena Jansson är orolig och ängslig. Det må hon vara. Hon kan i alla fall vara lugn på en punkt, nämligen att inga andra företag kommer att få ett minskat statligt ägande än de som Sveriges riksdag gett regeringen bemyndigande när det gäller försäljning. Vi har bemyndigande för sex företag. De är under analys och försäljning. Eventuella ytterligare företag kommer att bli föremål för riksdagsbehandling efter noggrann genomgång. Eva-Lena Jansson behöver alltså inte oroa sig för att några andra företag än de som denna riksdag har bemyndigat regeringen att sälja kommer att säljas. När det gäller handlingar från rådet och andra instanser gällande detta har riksdagen fått ut de handlingar man begärt.
Fru talman! Jag hör att jag får ett svar, men jag tycker inte att statsrådet svarar på frågan varför. Jag, och flera med mig, har vid flera tillfällen påpekat att det är viktigt att riksdagen får reda på vilka bolag som genomgått granskningen. Frågan till statsrådet Olofsson, som alltså Mats Odell svarar på, var: Avser näringsministern att återkomma till riksdagen med en redovisning före sommaruppehållet beträffande vilka statliga bolag som genomgått samma granskning som de sex namngivna bolagen och Posten AB? Det är viktigt, för då vet vi också vilka bolag som eventuellt kan vara föremål för utförsäljning. Det är jätteviktigt att få det beskedet. I det svar som Mats Odell ger pekar han på att konstitutionsutskottet nyligen avslutat en granskning av försäljningen, men han kommenterar inte ens att det är ett felaktigt svar. Konstitutionsutskottet har sagt att det pågår en fortsatt granskning; frågan är fortfarande föremål för granskning. Det vore bra om statsrådet kunde kommentera det. Jag tycker att det är viktigt att riksdagen här och nu får veta vilka statliga bolag som genomgått granskning av regeringen och eventuellt av rådet så att vi också får veta vilka som kommer att vara föremål för försäljning. Det är viktigt att vi som företrädare för medborgarna kan berätta för dem vilka fler bolag regeringen ska sälja ut.
Fru talman! Eva-Lena Jansson önskar blicka in i framtiden. Det gör vi alla. Jag kan bara säga att inga andra företag granskats av rådet än de som denna riksdag gett bemyndigande att sälja.